Herr talman! Studerandeantalet inom olika skolformer har under de senaste åren ökat kraftigt. Den tekniska utvecklingen ställer allt större krav på kunnande och specialisering inom såväl industri som administration. Utan att ha utbildning utöver grundskolan är det svårt att få varaktiga och kvalificerade arbeten. I propositionen 14 föreslås en del förbättringar på studiestödets område. Detta är positivt men inte tillräckligt. Framför allt undanröjs inte det uppenbara missförhållandet att den enskilde tvingas skuldsätta sig för att finansiera sina studier. I studiemedelssystemet finns fortfarande den tanken inbakad att utbildning skall ses som ett privilegium. De studerande tvingas leva på lån. De stora studieskulderna och svårigheterna att klara uppehället under studietiden drabbar framför allt de studerande från arbetarklassen. De måste antingen leva i mycket knappa ekonomiska omständigheter eller förvärvsarbeta vid sidan av studierna. Detta påverkar valet av studieväg och kan dessutom leda till studiemisslyckanden. Det befäster och förstärker också den sociala klasskiktningen till utbildningar som är långa, sammanhållna och mera kvalificerande. Studiemedelssystemet har vidare fått karaktären av ett utspärrningssystem. Studerande som inte klarar den ökade takten och stressen i utbildningssystemet tvingas avbryta sina studier av ekonomiska skäl. Resultatet blir ofta en halvfärdig utbildning och höga studieskulder. En ökad satsning på studieoch yrkesorientering samt en ökad kurativ verksamhet är nödvändig men löser inte de grundläggande problemen. Klarar jag av mina studieskulder? Den frågan är central i den verklighet som i dag möter studerandegenerationen. Arbetslöshet, dåligt betalda arbeten och ekonomisk otrygghet är i dag en bister realitet även för de studerande. Ovanpå detta ligger studieskulderna. Det är inte ovanligt med studieskulder på 50 000 kronor och mer. Och dessa skulder måste betalas oberoende av om man hamnar som lagerarbetare eller som kirurg. Studietiden medför ekonomiska uppoffringar, speciellt kännbara för ungdomar från arbetarhem och för vuxenstuderande. Studiemedelssystemet tillgodoser i sin nuvarande utformning inte rimliga rättvisekrav. De senast kända undersökningarna visar att bara en av tio ungdomar från socialgrupp 3 går till högskoleutbildning mot åtta av tio från socialgrupp 1. Trots att utbildningssektorn på senare år expanderat starkt förefaller utbildning utöver grundskola och gymnasium i realiteten inte vara tillgänglig för ekonomiskt och i studiehänseende eftersatta grupper. Givetvis har den sociala snedvridningen också andra orsaker, t.ex. brist på studietradition och studievana i föräldrahemmet. Dessutom uppvisar arbetarhemmen en helt annan yrkestradition. Men ingen kan förneka att de studiesociala frågorna spelar en mycket viktig roll. Den studiesociala politiken måste läggas om. För att den sociala snedrekryteringen skall kunna brytas måste en helt ny grundsyn prägla de studiesociala frågorna. Att studera skall inte innebära att man hamnar i en sämre position än den som arbetar. Jämställdheten kan främjas genom att studielön införs för alla studerande. Studielönen bör vara anpassad till den allmänna lönenivån och vara lika för alla studerande. Kravet på studielön har vänsterpartiet kommunisterna rest i många år och nu senast vid årets riksdag i motionen 205, där vi kräver en utredning om införande av studielön. Införande av studielön får stor betydelse inte bara för traditionellt högskolestuderande utan än mer för de vuxenstuderande i ett system med återkommande utbildning. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 11 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19. Studiemedlen utgår för närvarande med maximalt 140 procent av basbeloppet för ett läsår om nio månader. Detta maximibelopp för studiemedel har utgjort samma andel av basbeloppet alltsedan den studiesociala reformen 1964. De studerande har, trots indexregleringen, fått vidkännas standardförsämringar framför allt under senare år. Matpriserna och bostadskostnaderna har ökat i betydligt snabbare takt än studiemedlen. Detta är enligt vår mening otillfredsställande, och i motionen 1755 från vänsterpartiet kommunisterna framförs kravet på en höjning av studiemedlen till 75 procent av basbeloppet per termin eller 150 procent per år. En sådan höjning skulle bättre tillförsäkra de studerande en rimlig levnadsstandard. Utskottet avstyrker bifall till vår motion i denna del med hänvisning till att bidragsdelen i föreliggande proposition föreslås öka från 1 755 kronor till 2.000 per år. Jag kommer senare att kommentera denna ökning. Dessutom anför utskottet att väsentliga förbättringar föreslås, i vad gäller återbetalningsreglerna i studiemedelssystemet. Utskottet pekar också på att förslaget i motionen 1755 medför utgiftsökningar för staten. Det senare torde vara obestridligt. Men i detta fall är det fråga om prioritering av samhällets resurser, och vänsterpartiet kommunisterna menar att rejäla resurser skall sättas in på det studiesociala området för att avhjälpa de brister jag tidigare anfört. De två övriga argumenten för avslag förefaller inte vara tungt vägande, och det torde vara överflödigt att kommentera dem. Med det nu anförda yrkar jag bifall till reservationen 1. Studiemedlen består av studiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel. I propositionen föreslås att studiebidraget för ett läsår om nio månader höjs från 1 755 kronor till 2 000 kronor. Ursprungligen utgjorde studiemedlens bidragsdel 25 procent av totalbeloppet. Bidragsdelen har inte varit indexreglerad. Detta har medfört att bidragsdelen ständigt har minskat och nu är nere i knappt 16 procent. Lånedelen är alltså uppe i 84 procent mot 75 procent när systemet infördes. När bidragsdelen uppjusteras från 1755 kronor till 2000 kronor motsvarar den 18 procent av totalbeloppet, dvs. en höjning med 2 procent. Eftersom bidraget inte föreslås bli värdesäkrat kommer det — med den snabba penningvärdeförsämring vi nu har — att efter ungefär ett år åter vara nere i 16 procent. Den bidragshöjning som nu föreslås kan ses som en tillfällig uppbromsning i den fortgående urholkningen av studiebidragets värde. Lånedelen av studiemedlen kommer att fortsätta att växa — och därmed skuldsättningen. Många motioner för fram kraven på en 25-procentig bidragsdel och på värdesäkring av bidragsdelen, däribland vpk-motionen 1755. Många organisationer och myndigheter kräver detsamma, t.ex. SÖ, VRO, SECO, teknologerna och sjuksköterskornas elevorganisationer.

SFS vill i detta sammanhang påminna om de konsekvenser för den sociala snedrekryteringen till högre utbildning som den alltmer ökande skuldbördan kan förväntas leda till. Det har under många år från statsmakternas sida framförts önskemål om en bredare social rekrytering till högre utbildning. Denna målsättning delas helt av SFS. Som emellertid 1968 års studiemedelsutredning påtalat har den ökande skuldbördan, som till viss del beror på den gradvis avtrappade bidragsdelen, på ett allvarligt sätt motverkat denna målsättning. Ungdomar från lägre socialgrupper och studieovana hem har visat sig ha större betänkligheter mot den större skuldbördan som en högre utbildning medför.

Studielön kan införas via successiva höjningar av bidragsdelen.

Utskottet medger att bidragsdelens andel av studiemedlen successivt minskat och att detta har medfört en i motsvarande mån ökad återbetalningsskyldighet för de studerande. En uppräkning till en 25-procentig bidragsdel beräknas kosta 100 miljoner kronor. Jag tror att det är väl använda pengar, och jag anser inte att satsningen på vuxenutbildningen skulle stå i motsättning till studiesociala åtgärder. När det gäller motiv för avslagsyrkandet i fråga om värdesäkringen av bidragsdelen erinrar utskottet om att riksdagen vid flera tillfällen gett uttryck åt den uppfattningen, att höjningen av studiebidraget inom studiemedelssystemet bör vara beroende av särskilda riksdagsbeslut. Utskottet anser att riksdagen bör vidhålla denna uppfattning men vill samtidigt understryka angelägenheten av att regelbundna omprövningar görs och att bidragen anpassas till de förändringar som sker i penningvärdet. Detta låter bestickande. Vore det då inte klokare att på en gång värdebeständiga åtminstone den 25-procentiga bidragsdelen? I annat fall torde en uppjustering vara att vänta redan vid nästa års riksdag. Härmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 2. Barntillägget utgör 25 procent av basbeloppet och utgår i form av återbetalningspliktiga studiemedel. Enligt den principiella synen, att samhället skall svara för merparten av barnkostnaderna, bör barntillägget utgå i form av icke återbetalningspliktiga studiemedel. Det är orimligt att studerande med barn skall åsamkas en högre studieskuld än studerande utan barn. Barntillägget bör höjas så, att det motsvarar de reella kostnaderna för barnens tillsyn och uppehälle. Utskottet säger att om kravet på icke återbetalningspliktiga barntillägg skulle tillgodoses, skulle de studerande gynnas i förhållande till andra grupper i samhället på ett sätt som inte är motiverat. Denna uppfattning måste vara felaktig, så länge studiemedel utgår med så låga belopp som för närvarande. Förhållandet hade givetvis varit ett annat, ifall studielön hade utgått. Vid utbetalande av studielön behöver hänsyn inte tas till antalet barn som de studerande har, lika litet som andra löner utbetalas efter antalet barn i familjen. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till reservationen 10. När det slutligen gäller de vuxenstuderandes situation vill jag påtala en orättvisa. Vuxenstuderande som läser på deltid inom den kommunala vuxenutbildningen erhåller bara den återbetalningspliktiga delen av studiemedlen till skillnad från deltidsstuderande vid universitet och högskolor, till vilka även bidragsdelen utgår. Detta är en orimlig skillnad enligt vårt förmenande. Centrala studiehiälpsnämnden är av samma uppfattning och har i en skrivelse 1972 föreslagit att också de deltidsstuderande vid kommunal vuxenutbildning bör erhålla studiemedel i form av såväl bidrag som återbetalningspliktiga studiemedel. Även om SVUX utreder de vuxnas studiefinansiering finns det inget skäl som talar för att denna skillnad skall bestå. Principen måste vara att samtliga studerandekategorier erhåller samma medelstilldelning, med heloch deltidsstudier samt barninnehav som enda variabler. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen 7.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar föreslås flera förbättringar av det studiesociala systemet. Studiebidragsdelen inom studiemedelssystemet höjs från 1750 kronor till ca 2 000 kronor, reglerna om behovsprövning mot förmögenhet ändras, och återbetalningsreglerna förbättras. I propositionen föreslås dessutom att det behovsprövade tillägget inom studiehjälpen räknas upp från högst 90 kronor till högst 110 kronor i månaden, och ett genomförande av det förslaget förbättrar ekonomin speciellt för studerande i familjer med låga inkomster. Vidare föreslås att resetillägget, som för närvarande utgår för elever som bor upp till 35 kilometer från studieorten, höjs till 75, 95, 125 respektive 145 kronor. Enligt utskottets mening talar skäl för att man inför en ny avståndsklass om 45 kilometer för rätt till resetillägg. Utskottet föreslår också den förändringen av propositionen. Tillägget i den nya klassen bör då bestämmas till 165 kronor. Till nyheterna hör också en särskild sjukförsäkring för studerande med återbetalningspliktiga studiemedel att träda i kraft den 1 januari 1975. Samtliga de nya förslag som redovisas innebär kostnadsökningar på ca 90 miljoner kronor. Det utmärkande för flertalet reservationer som är fogade vid betänkandet är att de siktar in sig på ekonomiskt relativt välbeställda grupper i samhället. En uppmjukning eller ett slopande av inkomstoch förmögenhetsprövningen t.ex. ger effekter som är svåra att försvara från rättvisesynpunkt. Dessutom innebär en sådan åtgärd kraftigt ökade kostnader för statsverket i ett läge, när andra stora krav finns på samhället för studiesociala åtgärder. De nya förmånerna i årets studiesociala paket innebär avvägningar med hänsyn till de resurser som finns, och utskottsmajoriteten anser för sin del förslagen vara väl motiverade. Många av reservationerna känns igen från tidigare riksdagar. I en reservation föreslås en höjning av studiemedlen till 150 procent av basbeloppet per läsår. Ett liknande krav avvisades av riksdagen så sent som förra året med bl.a. den motiveringen att man vid bedömning av frågan borde ta hänsyn till även andra förmåner som kommer de studerande till del. En höjning av studiemedlen på det sätt som föreslagits är ganska kostnadskrävande, varför utskottet inte kunnat tillstyrka förslaget. Studiemedelssystemet bygger som bekant på en kombination av bidrag och återbetalningspliktiga studiemedel. Det som talar för ett visst inslag av bidrag är intresset av en socialt rättvis rekrytering till utbildningen. Systemet har delvis haft och har den önskade effekten. I reservationen 2 föreslås en uppräkning av bidragsdelen till 25 procent, vilket skulle medföra en utgiftsökning för staten på cirka 100 miljoner kronor — ett icke oväsentligt belopp. En sådan uppräkning anser sig utskottet inte kunna tillstyrka just nu då riksdagen uttalat sig för en prioritering av vuxenutbildningen.

Man måste hela tiden ha en kontroll över utgiftsökningarna, och därför avstyrker utskottet förslaget om en värdesäkring av förmånerna. Ytterligare två frågor återkommer i år, nämligen att endast ett barntillägg som regel skall utgå per barn och att statligt bostadstillägg skall räknas som inkomst vid bedömningen av studiemedel. I en reservation föreslås att mer än ett barntillägg skall kunna utgå om föräldrarna icke sammanbor. Enligt beslut i fjol är detta också möjligt, om det är uppenbart att gifta under studietiden bor på olika orter på långt avstånd från varandra. Men huvudprincipen är att endast ett tillägg skall utgå för ett och samma barn, och det anser utskottet vara riktigt. Bostadstilläggens syfte är ju att bidra till hyreskostnaden, vilket är avsikten även med studiemedlen. Det kan då inte vara rimligt att man så att säga lagrar förmåner på varandra. Vpk yrkar att barntillägget inte skall vara återbetalningspliktigt. En sådan åtgärd skulle ju innebära att studerande i förhållande till andra grupper i samhället skulle gynnas på ett sätt som inte kan anses motiverat. Utskottet har därför inte kunnat tillstyrka det förslaget. Vad beträffar behovsprövningen mot egen inkomst samt makes inkomst och förmögenhet vid heltidsstudier föreslår moderata samlingspartiet och folkpartiet en höjning av fribeloppsgränsen till 55 procent av basbeloppet per familj. Likaså upprepar man ett förslag från i fjol, som går ut på att studiemedel skall kunna utgå till alla sökande med 10 procent, oavsett makeprövningen. De som får glädje av denna förmån är endast familjer med makeinkomster över 60 000 kronor. Jag anser det därför inte rimligt att tillmötesgå ett sådant krav. Över huvud taget avstyrker utskottet bifall till samtliga yrkanden om ändringar i de bestämmelser som reglerar behovsprövningen vid tilldelning av studiemedel. Vi anser att ett slutligt ställningstagande bör anstå med hänsyn till att SVUX kommer in på dessa frågor och beräknas redovisa resultaten av sitt arbete under denna sommar. Därefter får riksdagen ta ställning. Herrar Hyltander och Hagberg i Borlänge förenar sig i ett krav om att studiebidrag även skall utgå för deltidsstudier i kommunal vuxenutbildning i likhet med vad som gäller för studerande vid eftergymnasiala utbildningsvägar. Detta krav är också föremål för utredning inom SVUX, och utskottsmajoriteten anser därför att riksdagen också i det här fallet bör vänta med sitt ställningstagande till dess man sett vad utredningen kommer fram till när det gäller vuxenstuderande över huvud taget. Beträffande frågan om ekonomiskt underlag för inkomstprövat tillägg, som centerpartiet tar upp, har 1972 års skatteutredning nu i mars månad publicerat ett betänkande där man då det gäller bostadstillägget till barnfamiljer och låginkomsttagare utan barn föreslår en höjning av inkomstgränsen. Med hänsyn till att inkomstgränserna för inkomstprövat tillägg för närvarande är kopplade till de gränser som gäller för bostadstillägg har departementschefen i propositionen uttalat att han återkommer till frågan i annat sammanhang. Utskottet har funnit det handlingssättet riktigt. I reservationen 14 föreslår herr Hyltander att riksdagen gör ett uttalande om att rätten att erhålla återbetalningspliktiga studiemedel inom studiehjälpen inte i samma omfattning som för närvarande skall vara beroende av föräldrars inkomstoch förmögenhetsförhållanden. Detta krav är heller inte nytt för riksdagen. Argument mot förslaget är bl.a. att det i fråga om yngre elever är berättigat med en viss återhållsamhet vid långivningen och att sådana elever har större möjlighet än äldre elever att få sina utgifter täckta genom de olika tillägg som kan utgå vid sidan av studiebidraget. Utskottet anser att riksdagen saknar anledning frånträda denna uppfattning. Åtskilliga motioner i detta ämne, väckta såväl vid riksdagens början som med anledning av propositionen 14, innehåller yrkanden om utredning i olika hänseenden av studiemedelssystemet. I motionen 205, som fru Lantz har refererat, har man ett förslag om att studielön bör utredas. I några andra motioner har man också ställt utredningskrav. Utskottet finner för sin del att de olika studiesociala stödformerna har ändrats och kompletterats så gott som årligen. Förmånerna har härigenom successivt förbättrats. Samtidigt har man i en strävan att åstadkomma så stor materiell rättvisa som möjligt inte kunnat undgå att bestämmelserna blivit något komplicerade. Studiefinansieringen inom vuxenutbildningen utreds nu av SVUX, och den utredningen väntas framlägga ett betänkande i sommar, som jag tidigare har sagt. Enligt vad utskottet erfarit kommer SVUX i sitt arbete att också behandla flera av de frågor som har aktualiserats i motioner och reservationer. Likväl anför utskottet, med hänsyn till att den studiesociala reformen nu varit i kraft snart tio år, att den bör göras till föremål för en allsidig och förutsättningslös utredning. Utskottet anser dock att det är för tidigt att ta definitiv ställning till vilka frågor som bör omfattas av det kommande utredningsuppdraget. Förslaget från SVUX kan komma att i hög grad påverka utformningen av studiemedelssystemet i stort. Utskottet vill också som sin mening uttala att man särskilt bör undersöka om och i vad mån förenklingar i själva systemet är möjliga att åstadkomma. Till de övriga frågor som enligt utskottets mening kan bli aktuella att behandla hör studiemedlens maximibelopp samt behovsprövning av egen och makes inkomst och förmögenhet vid studiemedelstilldelning. Vi anser i utskottet att man i första hand bör invänta SVUX:s utredning. Därefter kan det bli aktuellt att göra en genomgripande översyn av hela det studiesociala systemet. Andra företrädare för utskottet kommer att behandla återbetalningsreglerna och sjukförsäkringen. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande nr 19.
Herr talman! Jag vill bara säga i korthet till herr Nilsson i Kristianstad att det här talet, varje gång man diskuterar bidragsdelens storlek och dess värdesäkring, om att det är ganska välbeställda grupper det rör sig om och att detta hela tiden skall stå tillbaka rent statsfinansiellt för andra prioriteringar börjar bli ett något tjatigt argument. Det är också det enda argument man numera kommer med, ett argument som har upprepats i snart tio år. Jag har inga tabeller över medelinkomster och annat, men i ett läge då nyutbildade akademiker har mycket svårt att få arbete, då arbetslösheten ligger på mellan tio och tolv tusen för dessa grupper, tycker jag det är långsökt att hela tiden komma dragande med påståendet att dessa grupper får en så otroligt bra ekonomi i framtiden. Vi skall komma ihåg att den månatliga återbetalningen för en student som har tagit lån tre till fyra år uppgår till ett par hundra kronor. För att kunna vara på samma nivå som de människor som inte har denna skuldbelastning måste denne student alltså tjäna 500-600 kronor mer än dessa i månaden. För att klara sådana ekonomiska problem måste det till betydande inkomstförstärkningar. Socialdemokraternas argumentation håller alltså inte längre. Herr Nilsson i Kristianstad säger ingenting om det faktum att skuldbördan hela tiden ökar genom urholkningen av bidragsdelen, han säger ingenting om att denna urholkning gör 1 100 kronor per år räknat från 1965, och det är ett ganska högt belopp. Är ni nöjda med att sammanlagt 47 procent av studenterna i dag accepterar denna låneform? Är ni nöjda med att över hälften av de studerande finansierar sina studier på annat sätt? Kopplar inte herr Nilsson ihop studiemedelsreglerna, bidragsdelens storlek och dess värde med inställningen till systemet och därmed också till möjligheterna för studentgrupperna att klara sin ekonomi? Det finns ingenting av den argumentationen i vare sig herr Nilssons inlägg eller utskottsbetänkandet. På ett par korta rader går man statsfinansiellt förbi det. Jag vill deklarera att det enligt min mening är motiverat att statsfinansiellt ta denna kostnad. Som jag påvisade i mitt första inlägg är det inte i dag som den tyngsta bördan av en uppräkning av bidraget kommer, utan det är i framtiden när lånen skall betalas tillbaka. I dag är det fråga om en överföring från kapitalbudgeten till driftbudgeten. Dessutom har staten — det upprepar jag — haft betydligt lägre utgifter för studiemedel och studiebidrag under de fyra till fem senaste åren än någon hade räknat med. Där bör det alltså redan finnas ett visst redovisat utrymme.
Herr talman! Det är ju ändå så att en höjning av bidragsdelen till 25 procent som bl.a. moderaterna har föreslagit skulle gynna framför allt de mer välbeställda i samhället. Det tycker vi inte är riktigt i dagens läge när man skall satsa så mycket på vuxenutbildning. Man måste ju ändå prioritera det mest angelägna. Det går heller inte att komma ifrån den kostnad på 100 miljoner kronor som en höjning av bidragsdelen skulle innebära; det är ett faktum som man får ta hänsyn till. Jag tycker att herr Wijkman skall notera vad utskottet skriver, att man inom utskottet också har kommit fram till att bidragsdelen inte ”följt med”, och att man bör ägna den större intresse i fortsättningen. Bidragsdelen bör bli föremål för omprövningar oftare än hittills. När resurserna det tillåter kommer man också att göra sådana omprövningar — det kan vi vara övertygade om.
Herr talman! Konsekvensen av herr Nilssons i Kristianstad resonemang måste vara att man år 1964, när detta system infördes och dessa 25 procent i bidragsdel accepterades, gick in för ett system som otillbörligt gynnade de välbeställda i samhället. Så var det ju inte alls. Man skapade hela denna konstruktion — det var ett socialdemokratiskt statsråd som gjorde det — vid den tidpunkten just för att värna om dem i samhället som hade det sämre ställt. Man skulle lindra den skuldbörda som de tidigare kreditlånen hade inneburit. Vänder man på resonemanget inser herr Nilsson i Kristianstad hur orimligt det blir. Jag hävdar fortfarande att detta med skuldbördan är en mycket aktuell problematik när dagens ungdomar frågar sig: Hur skall jag finansiera mina studier? Skall jag göra det med ett jobb vid sidan av studierna och därmed studera under längre tid och kanske lyckas sämre eller skall jag studera med hjälp av studiemedel? Det är en aktuell problematik, och dagens låga utnyttjandeandel visar klart att flertalet i dag faktiskt väljer att finansiera studierna på annat sätt. Det kan inte rimligtvis vara något som socialdemokraterna, vilka de facto backade upp systemet från början, kan vara nöjda med. Om jag ytterligare skall hårdra herr Nilssons resonemang skulle jag fråga: Varför går ni ut med en höjning på 250 kronor i bidragsdelen? Det är ju bara att gynna välbeställda grupper i förhållande till andra grupper. Jag tycker att vi skall försöka komma ifrån den typen av argumentation. Kostnaden är stor, säger herr Nilsson. Jag försökte påvisa att rent ekonomiskt är det en överföring i dag från kapitalbudget till driftbudget på 90—100 miljoner kronor. Det är först på lång sikt som vi kommer att märka en gradvis ökad belastning på statskassan totalt sett. Vi skall därför inte argumentera enbart med dagens utgiftssituation som grund. Vi skall se detta på lång sikt. Faktum är, herr talman, att inga argument har kommit fram i sak. Dessutom kvarstår frågan: Är socialdemokraterna nöjda med nuvarande låga utnyttjandeandel?
Herr talman! Herr Wijkman vill ge sken av att systemet har försämrats från det att det trädde i kraft 1964. Så är ju inte fallet. Man har hela tiden under dessa tio år successivt förbättrat de ekonomiska möjligheterna för de studerande. Det är ett faktum.

Herr talman! När riksdagen förra året behandlade 1973 års studiesociala proposition fanns det mycket delade meningar efter vilka riktlinjer återbetalningarna av studiemedlen skulle ske. I statsverkspropositionen för det året aviserade man en översyn av återbetalningsreglerna som skulle grundas på de gällande principerna för studiemedelssystemet. Moderata samlingspartiet och folkpartiet tog då avstånd från denna syn. När nu kammaren på nytt behandlar en studiesocial proposition, ligger som en väsentlig del i denna proposition förslag om ändrade återbetalningsregler. Förslaget innebär en utveckling av de grundläggande principerna för studiemedelssystemet. Detta leder bl.a. till att den avsedda återbetalningstiden alltid kan hållas, att de årliga förändringarna av den avgift som skall erläggas blir måttligare än nu genom att ett nytt inflationsskydd införs och att betydande förstärkningar kan göras för de återbetalningssvaga grupperna. Utskottet har i sitt betänkande erinrat om att de årliga belopp som skall erläggas sällan uppgår till de stora tal som man i den allmänna debatten gärna vill göra gällande. Förra året utgjorde avgifterna för 85 procent av de återbetalningsskyldiga ett belopp understigande 1 500 kronor per år. Och genom den reform som riksdagen nu står i begrepp att genomföra kommer det stora flertalet av de återbetalningsskyldiga att få sina återbetalningar kraftigt reducerade. I många fall innebär också de nya trygghetsreglerna minskningar med upp till 1 000 kronor per år av nu utgående avgifter. Man har ju framför allt från konservativt håll älskat att jämföra studiemedelssystemet med ett konventionellt lånesystem. Jag är glad att utskottet nu enhälligt tagit avstånd från tankarna på att ersätta studiemedlen med ett konventionellt lånesystem. Inte ens herr Wijkmans partivänner i utskottet har velat tillråda en sådan ståndpunkt. Om man nu dock vill göra en jämförelse med ett lånesystem, undrar jag vilken kreditinrättning som erbjuder ett lån om ca 10 000 kronor per år med en amorteringstid på 20—25 år till en kostnad som för den normala inkomsttagaren utgör 7—7,5 procent och som därtill är förenat med en rad trygghetsregler. Herr Wiijkmans propaganda är utöver att den är illvillig också direkt vilseledande. Det är ett samfällt ansvar att öppet redovisa de fördelar detta system i själva verket innebär för ungdomar som står i begrepp att börja läsa. Det är glädjande att utskottet i stor enighet kunnat ansluta sig till propositionens förslag om de nya återbetalningsreglerna. Jag hoppas att vi därigenom kan komma fram till en mer konstruktiv debatt om de studiesociala frågorna. Jag menar att det är nödvändigt att även i fortsättningen genomföra en successiv förbättring på det sätt som skett sedan 1964 och som alldeles nyss påpekades av herr Nilsson i Kristianstad. Men när det gäller att ha en saklig grund för de uppgifter man lämnar vill jag framhålla att herr Wijkman nyss var ute och cyklade ganska rejält när han talade om de frivilliga inbetalningarna. I själva verket är det på det sättet, herr Wijkman, att frekvensen av sådana år 1973 har ändrats betydligt. Det är riktigt, som herr Wijkman sade, att det under t.ex. åren 1971 och 1972 var 8,3 procent respektive 9,6 procent av de återbetalningsskyldiga som gjorde sådana inbetalningar. Men antalet var för 1973 nere i 6 procent. Med herr Wijkmans terminologi skulle man kunna tolka detta så att förtroendet för systemet har ökat. Herr talman! De studiesociala frågorna kommer att fortsätta att vara en viktig del av den utbildningspolitiska debatten. Länge trodde vi att man genom att ställa utbildningsplatser till förfogande och bidra till den enskildes uppehälle automatiskt skulle uppnå att utbildningschanserna fördelades jämnare. Erfarenheterna har emellertid visat att verkligheten är mer motspänstig. För att man skall nå en ökad jämlikhet i utbildningen behövs en rad insatser, både inom och utom utbildningssystemet. Det är fråga om att skapa jämställdhet mellan olika grupper. I dag är det särskilt viktigt när det gäller de äldre kontra de yngre. Till nästa års riksdag räknar jag med att det skall vara möjligt att presentera förslag som är grundade på betänkanden från två kommittéer med viktiga uppgifter på studiestödets och vuxenutbildningens område, nämligen SVUX och FÖVUX. Ett viktigt underlag för detta reformarbete utgör det förslag som LO och TCO arbetat ut. Det är en riktig grundsyn som de båda stora löntagarorganisationerna ger uttryck för när de säger att vi nu måste ge förtur åt utbildning av dem som har anknytning till arbetsmarknaden och att vi måste finna både organisatoriska och studiesociala former som är anpassade till de skiftande behoven hos de förvärvsarbetande. Nyss har man från lärarhögskolan i Stockholm redovisat en undersökning som stöder dessa organisationers synpunkter. Man har gått ut och frågat framför allt kortutbildade bl.a. om deras attityder till utbildning. Resultaten pekar på att utbildningsintresset i hög grad är knutet till yrkesrollen. Vi måste dock vara medvetna om att satsningar av detta slag kostar pengar. För dem som hyser tvivel rekommenderar jag en läsning av LO-TCO-skrivelsen. Både från regeringens och riksdagens sida har vi sagt att vuxenutbildningen nu måste sättas i främsta rummet. Menar vi allvar med detta att prioritera vuxenutbildningen får vi vara beredda att också ta konsekvenserna — även om det innebär en viss återhållsamhet för ungdomsutbildningens del. Det är viktigt att vi så snart som möjligt kan genomföra studiesociala reformer på grundval av förslag från bl.a. SVUX. Det får inte stoppas av i och för sig välmotiverade krav på att se även på andra studiesociala frågor som kanske har sin tyngdpunkt för ungdomsstuderande. Jag vill till slut bara göra den reflexionen att om vi genomför ett förbättrat studiestöd för vuxna så innebär det också en utjämning — visserligen i tiden — mellan personer från olika socialgrupper. Ett förbättrat vuxenstöd är alltså en jämlikhetsreform även för ungdomsutbildningens del.
Herr talman! Jag tycker att det var utmärkt att statsrådet gav de här beskeden om vad som kan väntas på vuxenutbildningsområdet nästa år. Det var ett för oss alla intressant och positivt besked om vad vi har att emotse under 1975. Men jag vill mycket kort säga att jag inte kan hålla med statsrådet när han påstår att propositionen innebär en utveckling av de grundläggande principerna i indexlånesystemet. Jag sade från talarstolen, och jag håller fast vid det, att det är bra förändringar som genomförs på återbetalnings sidan. Jag är beredd att försvara dem och säga att de innebär en förmånlig ordning. Man kommer nu i praktiken att få en fast årlig uppskrivning, som ger precis samma utslag som en fast ränta. Om den blir 7, 7,5 eller 8 procent kan vara egalt. Den ligger på en ganska rimlig nivå och får ungefär samma konsekvens som ett reguljärt lån, låt vara att räntesatsen är 3,2 procent och att ingenting är avdragsgillt. Det är de enda skillnaderna i förhållande till vanliga lån. Det är just detta som det nuvarande systemets kritiker har eftersträvat, nämligen att låntagarna skall få en rimlig ränteuppskrivning varje år och att de skall veta hur stor den blir i framtiden. Jag menar att detta egentligen innebär ett avsteg från de hittillsvarande principerna. Låt oss alltså inte längre tala om indexlån eller inte indexlån. Vi är överens om att skuldbördan kommer att lättas och att det blir en avsevärd förbättring, och för den vill jag ge statsrådet min eloge. Utbildningsministern menade att jag yttrade mig vilseledande om studiemedelssystemet i övrigt. Jag har aldrig sagt att ett banklån de facto är bättre utan att det varit hugget som stucket vilket man väljer när det gäller den totala skulden. Att det finns andra fördelar på trygghetssidan har jag också alltid understrukit. Jag är väl medveten om att ingen bank automatiskt skulle ge sådana favörer. Men det är själva återbetalningsreglerna vi har diskuterat här i kammaren år efter år. Jag tror inte att jag var ute och cyklade när det gällde de inbetalade pengarna. År 1970 var det drygt 4 miljoner som rent frivilligt inbetalades av låntagarna. 1972 var det 60 miljoner och 1973 var det 43 miljoner. Det var en viss svacka 1973, men över huvud taget har under de senaste åren nivån kommit väldigt högt upp. O.K., det är möjligt att misstron mot systemet minskat något under 1973, men jag tror snarare att det är en konsekvens av att många just under 1972 blev medvetna om systemets avigsidor. Det var nämligen det året CSN gav ut en broschyr, som skapade en väldigt häftig debatt om det här systemet.
Herr talman! Jag tror att man måste ställa frågan: Vad är det som gör att det fortfarande är överklassens och den högre medelklassens ungdomar som dominerar vid våra högskolor? Som jag ser det måste det rimligtvis till stor del bero på studiefinansieringssystemet, som bygger på skuldsättning. För mig är det väldigt viktigt att bryta den sociala snedrekryteringen. Det faktum att bara en av tio ungdomar från socialgrupp 3 går till högskolestudier mot åtta av tio från socialgrupp 1 är ett mycket allvarligt symtom på den. Jag tror att en höjning av bidragsdelen till 25 procent inte speciellt skulle gynna de välbeställda utan tvärtom värna om dem som har det sämst i det här avseendet. En 25-procentig bidragsdel är inte alls tillräcklig, men den kan ses som ett minimum. Genom att höja bidragsdelen successivt kan man sedan införa studielön. Överger man tanken på studielön, som kan motverka den sociala snedrekryteringen, då har man också övergivit en av de starkaste sociala motivationerna för en lönepolitisk utjämning i detta avseende.
Herr talman! Det är bra att herr Wijkman nu så klart erkänner fördelarna i det studiemedelssystem vi här diskuterar och inte vidhåller idén att banklån skulle vara bättre. Det är inte ens hugget som stucket, herr Wijkman, utan det här lånesystemet är verkligen förmånligare. Det tycker jag att vi har skyldighet att upplysa studenter och andra om, så att de inte vilseleds. I själva verket får de ökade kostnader om de väljer att gå den andra vägen. I fråga om de frivilliga återbetalningarna har det ovedersägligen skett en påtaglig förändring; de siffror jag nämnde illustrerar ju det. Men det intressanta är inte i och för sig pengarna, utan det är hur många människor som det här gäller. På den punkten har det, som sagt, inträffat en avsevärd förändring mellan 1972 och 1973.
Herr talman! Vad som gör att man i år kan sluta upp bakom ett förslag från regeringen är just det faktum att det innebär en förbättring. Tidigare har det däremot varit relevant att kritisera studiemedelssystemet.

Herr talman! Utbildningsministern säger att de frivilliga återbetalningarna har minskat i mycket hög grad. De kommer enligt de uppgifter jag har fått från universiteten med all sannolikhet att ytterligare minska mycket kraftigt. Oberoende av den proposition som vi här behandlar går det nämligen nu ett rykte att man i framtiden kommer att avskriva de studiemedelsavgifter som enligt det här förslaget skall skjutas upp till en senare tidpunkt. Det behövs bara att dagens studenter har en misstanke om att de avgifter som man slipper betala ett visst år kommer att avskrivas för att vi kan vara säkra på att effekten kommer mycket kvickt; de frivilliga återbetalningarna kommer säkert att minska ytterligare. Majoriteten av dagens studerande vid högskolor och universitet står utanför studiemedelssystemet. Det borde naturligtvis vara av intresse att undersöka vad detta egentligen beror på. Det kan bero på att dessa studenter ägnar en större del av sin studietid åt förvärvsarbete, och det är med all sannolikhet så. Vi måste också sammankoppla studiestödssystemet med universitetssystemet i stort. Enligt uppgifter som vi har fått från statistiska centralbyrån kan vi konstatera att av dem som inskrevs vid universitet och högskolor i filosofisk fakultet höstterminen 1969 hade efter sex terminer mindre än 5 procent klarat 120 poäng. Detta skall ses mot bakgrund av önskemålet — när PUKAS genomfördes — om en sådan genomströmningshastighet att 75 procent uppnådde 120 poäng på tre år. Man kan inte frikoppla detta resultat från studiemedelssystemet, och man bör alldeles särskilt koppla samman det med det faktum att de kategorier vi i dag finner vid våra universitet och högskolor är annorlunda än de vi hade på 1960-talet. Utbildningsministern talade här om prioritering av vuxenstuderande framför ungdomsstuderande. Men vad är egentligen vuxenstuderande och vad är ungdomsstuderande? Vi kan i dag konstatera att över hälften av de nyinskrivna vid våra universitet och högskolor är över 25 år, och de kommer med all sannolikhet att räknas till den kategori som SVUX-utredningen i sitt aviserade betänkande kommer att betrakta som vuxenstuderande. Studiemedelssystemet är det studiestödssystem som de i dag måste utnyttja, om de inte förvärvsarbetar. Vad som har hänt är följande. Från början förutsatte vi — alla parter — att studiemedelssystemet skulle utnyttjas och att dess värde låg i att det skulle underlätta för de studerande att försörja sig så att de helhjärtat kunde ägna sig åt studier. I stället har det blivit så att de nya tankarna om varvad utbildning och förvärvsarbete och om återkommande utbildning har trängt fram och haft till resultat att man klarar en stor del av sina studier med samtidigt förvärvsarbete. Det är en tendens som vi finner i många andra länder — i utpräglat hög grad i USA. Jag tror inte att det är en lycklig utveckling — och jag är ganska övertygad om att utbildningsministern inte heller tror det — därför att den onödigt belastar våra investeringar i universiteten och högskolorna. Deras utnyttjandegrad blir ju lägre på det sättet. Samtidigt med att kritiken mot studiemedelssystemet vuxit sig allt starkare har socialförsäkringsutskottet i och med framläggandet av betänkandet nr 19 kapitulerat och gått med på en ny, allsidig och förutsättningslös utredning om den framtida studiefinansieringens utformning. Utskottet skriver: ”Samtidigt har man i en strävan att åstadkomma så stor materiell rättvisa som möjligt inte kunnat undgå att bestämmelserna blivit delvis komplicerade och svåröverskådliga.” Ja, herr talman, den första lagtexten från 1964 omfattar ca 8 sidor lättläst lagtext. Det nya förslaget, som vi här behandlar, består av ett tillägg på ca 40 sidor — låt vara enspaltiga — ytterligt svårläst text, så svårläst att den skulle kunna vara tillkommen just med avsikt att påvisa, enligt Grönköpingsmodell, hur svåradministrerat hela studiemedelssystemet blivit. Den framlagda lagtexten bäddar helt enkelt för att utskottet måste reagera och säga: Nu är det tid att börja om. Moderata samlingspartiet har ju ända sedan tillkomsten av systemet reagerat mot dess utformning. Glädjen över att vi fått rätt störs emellertid av medvetenheten om alla de studerande som kommer att få dras med detta lappverk under ytterligare kanske sex eller sju år, innan den allsidiga utredningen kommer att resultera i praktiska förslag. Jag vill gärna passa på att beklaga att den nu upphörande studiemedelsutredningen, som haft herr Nilsson i Kristianstad som ordförande och där jag själv ännu så länge är ledamot, aldrig fick arbeta allsidigt och förutsättningslöst. Tvärtom sade statsrådet Moberg i direktiven till utredningen: ”Utredningen bör däremot inte beröra de grundläggande principerna för studiemedelssystemet.” Från moderata samlingspartiets sida yrkade vi på att utredningen skulle ha större möjligheter att se över systemet och föreslå förändringar. Det var ju många saker som visade sig vara orimliga, bl.a. urholkningen av bidragsdelen respektive det illa fungerande återbetalningssystemet. Herr Wijkman har här lagt fram våra synpunkter och även kunnat uttrycka vår uppriktiga glädje över att åtminstone på återbetalningssidan påtagliga förbättringar nu kommer till stånd. Men socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19 innehåller flera reservationer berörande principiellt viktiga bestämmelser i studiemedelssystemet, vilka i vissa fall har en klart diskriminerande karaktär. Ända sedan studiemedelssystemets tillkomst har tilldelningens beroende av makes ekonomiska förhållanden verkat otidsenlig och stridande mot den alltmer framväxande uppfattningen att var och en självständigt skall svara för sina utbildningskostnader. I reservationen 4 föreslår moderata samlingspartiets och folkpartiets ledamöter en förbättring som berör prövningen mot egen inkomst. Vi vill höja fribeloppet för egen inkomst från 40 till 55 procent av basbeloppet per termin innan reduceringen sker, och reduceringen bör dessutom ske med hälften av vad som överstiger fribeloppet. Detta föreslogs av en enhällig studiemedelsutredning, och det är värt att nämna att både skolöverstyrelsen och centrala studiehjälpsnämnden föreslog en uppräkning till 60 procent. Utskottet hänvisar nu till SVUX, men det hjälper på inget sätt dagens studerande. Och jag vill gärna uttrycka min förvåning över att centerpartiet, som väckt motioner i samma riktning, när det gäller utskottsbehandlingen inte har skrivit en reservation utan ett särskilt yttrande som i sak enligt mitt bedömande inte skiljer sig från reservationen. I fråga om makes förmögenhet föreslås nu nya regler som är värre än de tidigare i det avseendet att de ökar det ekonomiska beroendet makar emellan. Förut fick vardera maken ha högst sex basbelopp i förmögenhet innan reduktion skedde — nu föreslås att makar tillsammans skall ha högst nio. Att egen förmögenhet påverkar rätt till studiemedel tycker jag är riktigt. Men skall makes göra det? Utbildningsministern har tillsammans med mig tillbringat åtskilliga år i familjelagssakkunniga där vi gemensamt, vågar jag säga, har arbetat för en ökad ekonomisk självständighet makar emellan. Jag hade hoppats att i och med att herr Zachrisson blev utbildningsminister skulle de principiella synpunkterna när det gäller makars självständighet kunna komma till uttryck bl.a. i reglerna inom studiemedelssystemet. Så har emellertid inte blivit fallet. Nu är ju situationen den i fråga om makes förmögenhet att denna bl.a. kan vara enskild förmögenhet genom äktenskapsförord, och den är då ur alla juridiska synpunkter helt oåtkomlig för makan då det gäller att betala studiekostnader. Vidare är en sådan förmögenhet i många fall bunden till jordbruk eller rörelse eller på annat sätt. Det är en orimlighet, tycker jag — och jag vågar faktiskt säga att jag tror att utbildningsministern har samma uppfattning — att dessa pengar på något sätt måste frigöras för att finansiera studierna för maka eller för partner med vilken man har barn. Dessutom kan jag inte se någon annan möjlighet för maka — om hon inte vill finansiera studierna genom förvärvsarbete — än att ordna med skilsmässa, om det finns förmögenhet men man inte har något äktenskapsförord. Då får hon genom utnyttjande av giftorätten tillgång till halva förmögenheten. De här sakerna kan herr Zachrisson lika bra som jag vid det här laget. Det är, herr talman, en orimlig situation. Jag kan inte förstå att utskottets centerpartister, som anser sig representera en stor del av landets jordbrukare, biträder en lagstiftning som omöjliggör för en kvinna, gift med en jordbrukare, att få tillgång till studiemedel även i sådana fall där jordbruket eller rörelsen inte avkastar någonting. Sedan vill jag också något beröra vad herr Nilsson i Kristianstad sade om rätten till 10 procents återbetalning av studiemedel oberoende av makens inkomst. Här åsyftas den stora kategori människor, vanligtvis hemmavarande kvinnor, som saknar förvärvsarbete och egen inkomst. För att kunna studera måste de kvinnorna på grund av makens inkomst ta av medlen för sitt eget uppehälle, som hon ju har laglig rätt till, eller t.ex. hushållspengar eller underhåll till barnen för att finansiera de mest elementära utgifterna, dvs. böcker, avgifter och resor. Jag tycker att man kunde ha visat dessa kvinnor den generositeten att de fått utnyttja denna lånemöjlighet. Det är särskilt markant att denna möjlighet står till buds när det gäller utbildning inom arbetsmarknadssystemet. Man kan nämligen få AMS-pengar i en sådan situation. Men här diskriminerar man dessa kvinnor. De kan inte studera vid läroanstalt där man inte får AMS-stöd, och detta därför att makens inkomst är för hög för att hon skall ha rätt till studiemedel. Herr Nilsson i Kristianstad och jag har tidigare diskuterat de här sakerna, och vi kan väl nu bara konstatera att vi har i grund olika uppfattningar. Sedan vill jag också säga några ord om centerpartiets agerande i studiemedelsfrågan över huvud taget. Fröken Rogestam hör verkligen till dem som kan hänga med i turerna i denna underliga studiemedelslabyrint. Hon har också motionerat om en höjning av fribeloppsgränsen och om värdesäkring av bidragsdelen. Men i intetdera fallet har hon följt upp sina motioner, trots att moderater och folkpartister har reserverat sig till förmån för hennes yrkande. Vore det inte lämpligt att centerpartiet visade litet större gehör för vad en av deras på detta område sakkunniga har att säga? När det gäller reservationen 5 ställer sig folkpartiet vid sidan om de andra borgerliga partierna. Vid behovsprövning av egen och makes förmögenhet skall man enligt propositionen i samband med studiemedelstilldelningen liksom vid beräkning av avgiftsunderlaget vid återbetalning av studiemedel utgå från den skattepliktiga förmögenheten. Enligt 2 § förmögenhetsskatteförordningen förstås med skattepliktig förmögenhet kapitalvärdet av tillgångarna minskat med kapitalvärdet av skulderna. Det är helt enkelt restposten som är den studerandes kapital. Vid fastställande av avgiftsunderlaget för återbetalningen får man alltså avräkna studieskulden som en skuld från tillgångarna — vilket är helt riktigt. Men när man ansöker om studiemedel och skall uppge sin förmögenhet får man plötsligt inte — trots att samma skatteregler skall gälla — använda denna subtraktion utan måste då räkna sina tillgångar som brutto oberoende av vilka studieskulder man tidigare har. Utskottet säger litet ursäktande att uttrycket skattepliktig förmögenhet kanske är olyckligt valt som beskrivning av underlaget för tilldelning av studiemedel. Men om utskottet tycker att uttrycket är olyckligt valt — man kan faktiskt säga att det är felaktigt valt — varför ändrade man då inte på bestämmelsen? Reservationerna 8 och 9 av moderata samlingspartiet och folkpartiet har till stora delar samma innebörd. De tar upp de marginaleffekter som följer av att också makes inkomst skall inverka på återbetalningens storlek. Jag lyssnade mycket noga på det anförande som herr Nilsson i Kristianstad höll. Det är betecknande att herr Nilsson som — låt vara i förväg — bemötte alla argumenten för våra reservationer inte bemötte vad som sägs i reservationerna 8 och 9. Och jag kan förstå honom — det måste vara svårt att finna argument för det. Man föreslår nu alltså nya regler för beräknandet av i vad mån makes inkomst också skall ingå i avgiftsunderlaget, och dessa nya regler slår i vissa fall mycket hårt. De innebär att vid beräkning av avgiftsunderlaget för återbetalningen hänsyn skall tas dels till den egna inkomsten, dels till 40 procent av makes inkomst upp till 20000 kronor, och denna procentsats ökar sedan med 1 procent för varje ytterligare tusental kronor. Som exempel kan nämnas att om två makar tjänar 40 000 kronor var och bägge har återbetalningspliktiga studiemedel blir deras sammanlagda avgiftsunderlag 128 000 kronor, trots att deras inkomster tillsammans endast uppgår till 80 000 kronor. I vars och ens avgiftsunderlag ingår nämligen dels den egna inkomsten, 40 000 kronor, dels i det här fallet 60 procent av makens inkomst, 24 000 kronor, tillsammans 64 000 kronor. Folkpartiets representant har i sin reservation varit angelägen att beröra de lägre inkomsttagarnas problem. Denna regel slår på precis samma sätt för dem. Skulle bara den ena maken ha inkomst — säg en inkomst på 40 000 kronor — blir avgiftsunderlagen 40 000 kronor plus 60 procent av makens inkomst, dvs. 64 000 kronor — detta alltså trots att familjeinkomsten bara uppgår till 40 000 kronor. Vi anser att en spärregel borde ha införts. För att täcka in de fall där bara den ena maken förvärvsarbetar men båda skall göra återbetalningar på sina studieskulder borde man vid beräknandet av avgiftsunderlaget ha utgått ifrån den inkomst familjen har och fördelat avgiftsunderlaget på makarna i relation till deras studieskulder. Nu kommer man alltså upp till ett avgiftsunderlag som är barockt mycket högre än familjens reella inkomst, vare sig bara den ena eller båda makarna förvärvsarbetar. Jag vill här erinra om ett missförstånd. Många tror att man är tvingad att betala sin makes studieskuld.

Men den beräkning som nu görs är orimlig. Herr talman! Jag har talat längre än jag hade angivit — det finns naturligtvis mycket att säga om det här. Jag vill sluta med att yrka bifall till reservationerna 2, 4, 5 och 8. Vi får väl se tiden an tills vi nästa år — mot bakgrund av de nya regler som herr Zachrisson aviserade — får ytterligare en diskussion om studiemedelssystemet. Vi skall väl vid den tidpunkten också ha fått se direktiven till den nya utredningen. Låt mig sluta med att säga att jag mot bakgrund av den vilja herr Zachrisson visat att åstadkomma rättvisa på detta område hoppas att han skall utforma dem så att vi kan få större enighet kring det framtida studiestödssystemet än vi upplevt med det hittillsvarande.

Herr talman! Det fru Sundberg säger visar hur krångligt det system vi nu har är. Det finns många detaljregler som är svårförståeliga. Fru Sundberg anser att centern har svikit genom att vi inte stöder reservationen 4, där moderaterna och folkpartiet bl.a. tar upp storleken på fribeloppet. Men för att nå ett resultat får man ibland ge avkall på några av sina förslag. I det här fallet har bl.a. följande hänt: Vi har nu fått ett klart besked om att SVUX kommer att justeras om någon månad, något som inte var helt klart när motionen skrevs. Men vad som är viktigare är att ett enhälligt utskott ställt krav på en allsidig och förutsättningslös utredning av studiefinansieringssystemet med en koppling till en utvidgning av sjukförsäkringen. Vi har fått fram en skrivning om en regelbunden omprövning och anpassning till penningvärdet av bidragsdelen, och ett enhälligt utskott föreslår en ny resetilläggsklass inom studiehjälpens område för ungdomar som bor på 45 kilometers avstånd från studieorten. Jag anser, fru Sundberg, att det i det här fallet är viktigare med resultat än med en möjlighet att dra lott om gränsen för fribeloppet. Jag vill hålla med fru Sundberg i ett avseende. Det är angeläget att den här frågan, liksom de övriga frågor som departementschefen skjuter upp i väntan på SVUX, så snart som möjligt föreläggs riksdagen för beslut. Det förhållandet att utskottet föreslår en allsidig och förutsättningslös översyn av det studiesociala systemet får inte innebära att justeringarna i det här avseendet skjuts alltför långt på framtiden.
Herr talman! Fru Sundberg argumenterar mycket kraftigt för reservationen 5 om att återbetalningspliktiga studiemedel skall få avräknas som skuld men också för reservationen 4, där det bl.a. krävs att 10 procent skall kunna utgå generellt till samtliga studerande oavsett inkomst och förmögenhet. Detta skulle gynna mycket välbeställda grupper i samhället; de 10 procenten skulle framför allt komma inkomsttagare till del som har inkomster över 60 000 kronor. Jag förstår att Ingrid Sundberg, som den goda moderat hon är, förfäktar dessa tankar, men utskottets majoritet kan inte följa med i de svängarna.
Herr talman! Vi har fört den här diskussionen förut, herr Nilsson i Kristianstad, och den gäller: Vilken princip sätter man först? Anser man att en man eller kvinna, vars make eller maka må ha 100 000 eller 200 000 kronor i förmögenhet eller inkomst, skall tigga om pengar till böcker för de studier han eller hon vill bedriva? Om herr Nilsson anser att det när det gäller makes inkomst finns en gräns över vilken man skall behöva tigga om pengar till sina böcker — och under vilken man inte skall behöva göra det — skiljer sig herr Nilssons och min uppfattning.
Herr talman! Jag tycker att fru Sundberg spetsar till argumentationen ganska väsentligt. Jag tror inte att de normala förhållandena är sådana som hon här anger.

Herr talman! Till att börja med skall jag beröra diskussionen om den sjunkande utnyttjandegraden i fråga om studiemedel. Jag tror att den huvudsakliga orsaken ligger i ett helt annat förhållande än i det som här åberopats. Utvecklingen bland de studerande har, vilket jag tycker är bra, gått mot en ökning av antalet vuxenstuderande. Det gäller här vuxna som tidigare varit ute i förvärvslivet och vuxna som fortfarande är det — sådana som studerar på deltid och av den anledningen kanske inte behöver ta ut studiemedel, eftersom de klarar sin ekonomi på annat sätt. Jag tror att de statistiska uppgifter som här har anförts mycket beror på den utvecklingen, som i varje fall jag är glad åt. Jag fick, fru Sundberg, i uppgift att svara för de frågor som herr Nilsson i Kristianstad nu fick utskällning för, och jag tror att vi får hålla honom räkning för det. Jag satte upp mig direkt efter herr Nilsson på talarlistan, men man tog in fru Sundberg emellan — och det är varken fru Sundbergs fel eller mitt. Den proposition som ligger till grund för det betänkande vi nu diskuterar behandlar i första hand återbetalningsreglernas utformning i studiemedelssystemet. Trots detta är det tämligen få yrkanden och reservationer som behandlar den här huvudfrågan. I stort är det endast detaljfrågor som man uppmärksammat i reservationerna. De grundläggande principerna ifrågasätts egentligen mycket litet, och vi har hört herr Wijkman prisa återbetalningsreglerna. Att sedan fru Sundberg i detaljer verkligen skäller ut och dramatiskt sablar ned detta får vi väl se som ett inslag i en tidigare påbörjad debatt, som jag tror att vi med tiden har anledning att tona ned. Jag tror man har anledning konstatera att enigheten kring utskottets betänkande i allt väsentligt är klart uttalad. Studiemedelssystemet, som jag redan nu tycker är ett mycket fördelaktigt system för låntagarna, kommer genom det nu aktuella utskottsbetänkandet att göras ännu mera fördelaktigt, särskilt på återbetalningsområdet. Kritiken mot det nuvarande återbetalningssystemet har inriktats på det förhållandet att den garantiregel som finns inbyggd i systemet och som innebär att de studerande aldrig skall behöva betala tillbaka mer än de skulle ha gjort om de hade haft ett konventionellt lån med relativt låg ränta inte har gjort sig märkbar förrän vid slutet av avgiftsperioden. I stället för t.ex. 20 års återbetalningsperiod har den studerande kanske kunnat komma ned till en återbetalningsperiod på 15 eller 16 år. Detta har låntagaren dock inte märkt i början, utan det har visat sig först mot slutet av återbetalningsperioden. Den studerande märker alltså inte den här förmånliga återbetalningsbestämmelsen förrän efter ganska många år. Denna svaghet rättas nu till i det förslag som föreligger. Garantiregeln ger sig till känna direkt när den behöver tillämpas, och jämförelseräntan, som för närvarande är 4,2 procent, kommer enligt förslaget att bli ett av Kungl. Maj:t särskilt fastställt regleringstal, som nu är fastställt till 1,032 enheter eller — om man räknar på samma sätt som tidigare — maximalt 3,2 procent. Förslaget innebär också förbättringar för låntagarna när det gäller beräkningen av avgiftsunderlag, avgiftsgräns och studiemedelsavgiftens maximibelopp. Till de här punkterna i utskottets betänkande har fogats två reservationer, nämligen en från moderaterna och en från utskottets folkpartist. I båda dessa reservationer föreslås sådana ändringar i bestämmelserna, att äkta makar som båda är återbetalningspliktiga för studiemedel ej skall i vanlig ordning behöva inräkna makens inkomst och förmögenhet i avgiftsunderlaget. Reservanterna anvisar litet olika teknik för dessa ändringar, men de har i stort sett samma mål. Utskottsmajoriteten menar däremot att de förbättringar som nu föreslås kommer att medföra att den årliga avgiften för den återbetalningsskyldige inte kommer att bli alltför betungande. Höjningen av avgiftsgränsen och sänkningen av den årliga avgiftens maximibelopp ändras nu från 25 procent av skillnaden mellan avgiftsgräns och avgiftsunderlag till 20 procent av samma skillnad, vilket kommer att bli en avsevärd förbättring för den återbetalningsskyldige. Utskottsmajoriteten tror inte heller att det skulle vara speciellt välbetänkt att slopa hänsynstagandet till makes förmögenhet vid uträknandet av avgiftsunderlaget. Bestämmelsen har tillkommit för att avgiftsskyldig make till en relativt välbeställd person inte skall få hela studieskulden eller stora delar av den avskriven, om han eller hon avstår från förvärvsarbete efter studietidens slut. — Det är kanske svårt att förklara, men om båda makarna studerar och den ena maken får en hög lön, medan den andra avstår från att arbeta eller i varje fall tjänar mycket litet, kan dennas studieskuld avskrivas helt. Detta tycker inte utskottsmajoriteten är riktigt utan anser att man både av statsfinansiella skäl och av rättviseskäl bör försöka att även av sådana makar ta ut vad de har lånat. Samtidigt kan emellertid slopandet av detta hänsynstagande inspirera till manipulerande med familjens förmögenhet. — Fru Sundberg gav här ytterligare ett tips om hur man kunde göra: man kunde ta ut skilsmässa, så kunde man manipulera ändå mer! Jag tycker vi bör sluta upp med att ge alltför många sådana tips. Utskottsmajoriteten hävdar att det föreslagna återbetalningssystemet är väl avvägt från rättvisesynpunkt. Från vpk-håll har till detta avsnitt i propositionen väckts en motion som följs upp i en reservation som herr Nilsson i Kristianstad har kommenterat. I motionen föreslås att barntillägget, som utgår med 25 procent av basbeloppet per barn, skall vara icke återbetalningspliktigt. Den här frågan diskuterades vid förra årets riksdag. Utskottet och riksdagen ansåg då att en sådan åtgärd alltför mycket skulle gynna de studerande i förhållande till andra som har det knalt och som har barn. Utskottet avstyrker alltså motionen. d Herr talman! Jag instämmer i herr Nilssons i Kristianstad yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag får nästan börja med att be om ursäkt för de något krångliga termer som herr Lindström och jag använder gentemot varandra. Huvudsaken är emellertid att vi förstår varandra, och jag förstod mycket väl herr Lindström. Jag förstod också vad herr Lindström utelämnade. Herr Lindström är glad över den höjning av avgiftsgränsen som föreslås och som kommer att innebära lättnader vid återbetalningen. Men kom ihåg att dessa medel avskrivs inte. Vad man gör är att man skjuter fram återbetalningen till en senare tidpunkt i livet, när dessa återbetalningar på grund av indexhöjningen kommer att bli betydligt större. Man underlättar i början för de återbetalningsskyldiga och man underlättar för dem som aldrig i sitt liv får en inkomst som kommer upp till avgiftsgränsen. Men ännu är vi inte framme vid en avskrivning av dessa avgifter. Sedan sade herr Lindström att man vill hindra att människor, typ kvinnor som gifter sig med rika män, avstår från att arbeta för att få studieskulden avskriven. Men jag sade att mannen aldrig är skyldig att betala hennes studieskulder eller tvärtom. Det finns ingen laglig rätt att kräva att en make skall betala studieskulden för en maka som inte har förvärvsarbete. Vad man kan göra — jag har kontrollerat detta med kronofogdarna — är att göra utmätning i hemmet på de saker som bevisligen är hennes enskilda egendom. Vi har åtta tio sådana fall om året. De äkta män som med eller utan förmögenhet betalar sina fruars studieskulder gör det alltså faktiskt av välgörenhet. Det har också centrala studiehjälpsnämnden sagt. Vad vi begärde var bl.a. att makes förmögenhet inte skulle påverka rätten till tilldelning av studiemedel, och där fick jag inget motargument. Jag vill sedan bara konstatera att herr Lindström inte heller sade någonting om det barocka i att två makar med återbetalningspliktiga studiemedel har ett avgiftsunderlag som många gånger kraftigt överstiger deras sammanlagda inkomster. Kan detta vara rätt? Ingen av representanterna för regeringspartiet har bemött den reservationen.
Herr talman! Herr Lindström säger att studiemedelssystemet redan tidigare var bra och nu har blivit ännu bättre. Jag tror — och allt tyder på att det är riktigt — att det finns ett bestämt samband mellan det dåliga studiesociala systemet och den dåliga rekryteringen från socialgrupp 3 till den högre utbildningen. Varför utnyttjar ungdomar från socialgrupp 3 i så ringa grad möjligheten att gå till universitet och högskolor? Vad kan det bero på, herr Lindström, om inte på ett dåligt studiesocialt system eftersom ungdomar från socialgrupp 3 har uppenbara ekonomiska svårigheter att finansiera sina studier? Det har framförts många alternativ i debatten här i kammaren i dag, och många irrgångar har också uppenbarats. Jag undrar ifall inte ett sätt att komma ifrån de här svårigheterna vore att ersätta återbetalningssystemet, barntillägget och bidragsdelens storlek m.m. med en allmängiltig studielön.
Herr talman! Fru Sundberg började med att säga att det inte hade så stor betydelse att man fick en lägre avgiftsgräns. På slutet sade hon att gifta personer, som båda studerar, fick ett alltför högt avgiftsunderlag. Det var alltså helt divergerande åsikter. Helt naturligt måste det vara bra med en längre återbetalningstid. Det är en fördelaktig ränta, och det är naturligtvis alltid bättre att få betala en låg ränta på en skuld än en hög ränta. Sedan sade jag inte, fru Sundberg, att dessa personer avstod från att arbeta för att slippa betala studieskulden. Jag sade helt enkelt att en del inte arbetar och av den anledningen kunde slippa att betala någonting. Har vederbörande inte någon som helst inkomst är det inte möjligt att ta ut någonting. Men många gånger är det väl ändå så att en hemmafru arbetar litet grand och då tjänar en del, och då har man ju möjlighet att ta ut avgiften av henne. Jag sade inte, fru Lantz, att studiemedelssystemet var bra. Jag kanske tycker att det är bra, men jag sade ”fördelaktigt”. Det är utan tvivel mer fördelaktigt än att låna på annat sätt. Det är naturligtvis inte det bästa man kan uppnå, men det är nog det bästa vi kan åstadkomma med nuvarande ekonomi.
Herr talman! Vi har inhöstat de 3,2 procenten och säkerhet för att återbetalningstiden kommer att hållas. Det är vi glada för, och det har vi uttryckt vår förtjusning över. Men när det gäller detaljerna är det som ett korthus där man flyttar på korten för att försöka åstadkomma balans trots att det är själva grunden som det är fel på. Herr Lindström sade i sin replik att mina två yttranden talade emot varandra. Men jag sade inte att uppflyttningen av avgiftsunderlaget saknar betydelse, utan jag sade att det inte har den betydelse som det gjorts gällande. Men visst har det betydelse just när man skall betala. I det andra fallet rörde det sig inte om att skjuta upp en betalning, utan det gällde att fastställa hur mycket studiemedelstagarna skall återbetala just ett visst år. Då är det orimligt att hela den egna inkomsten plus en stor del av makens skall läggas till grund för bedömningen. Om då båda två skall betala, blir det tre inkomster på två inkomsttagare som läggs till grund för bedömningen.
Herr talman! I vår motion 1754 föreslår vi en rad åtgärder i syfte att förbättra läget främst för dem som saknar egna medel för att genomföra önskade eftergymnasiala studier eller i vidare mening önskar genomföra vuxenstudier. Vi vet att det finns en mängd olika sociala bakgrundsfaktorer som hindrar framför allt ungdomar och vuxna ur arbetarklassen att genomföra sina studier på ett framgångsrikt sätt. Jag tänker emellertid nu inte räkna upp dessa faktorer utan skall ägna mig åt de ekonomiska bakgrundsfaktorerna. Som vi upplever det är det nu inte så att studenter utan egna ekonomiska förutsättningar i första hand hindras av att bidragsdelen i den totala summan studiemedel är för liten. Däremot kan man hindras av att den totala mängden pengar är otillräcklig för att man på ett framgångsrikt sätt skall kunna genomföra sina studier. Särskilt drabbar detta ungdomar och vuxna från de lägre socialgrupperna och sådana ungdomar som driver sina studier samtidigt som de är försörjningspliktiga mot barn. I syfte att kortsiktigt och snabbt råda bot på detta föreslår vi en rad åtgärder som, om de antas av kammaren, skulle få omedelbar effekt. Vi föreslår sålunda att studerande med vårdnaden om barn under 16 år erhåller höjt barntillägg från nuvarande 12,5 procent av basbeloppet per termin till 25 procent. Vi föreslår vidare att deltidsarbetande får uppbära en inkomst av två gånger basbeloppet per termin innan maximalt studiemedel reduceras på grund av inkomstförhållandena. Dessutom föreslår vi att deltidsstuderande får uppbära studiemedel motsvarande 50 procent av basbeloppet per termin och att maximalt studiemedel för heltidsstuderande höjs till 100 procent av basbeloppet per termin. Vi har också begärt att detta skall kompletteras med en mer aktiv och under studiegången fortlöpande studierådgivning i syfte att förhindra avbruten studiegång. Av olika skäl, främst ekonomiska, avstyrker utskottet dessa näraliggande förändringar, vilket jag måste beklaga. Av särskild vikt är att vi får ett annat återbetalningssystem för dem som genomfört sina studier. Och varför det? Jo, det är min uppfattning att man hindras inte bara av psykologiska och andra studiesociala bakgrundsfaktorer och på grund av otillräckliga studiemedel. Man kan också hesitera om man kommer från arbetarklassen och saknar medel att gå in i studiegångar i vetskapen om att man drar på sig en mängd studieskulder som kommer att kvarstå under överskådlig tid framåt, ja, kanske t.o.m. under oöverskådlig tid. Det är också så, vilket jag har erfarit, att det främst är ungdomar från arbetarklassen som misslyckas med sina studier och misslyckas med att få arbete i den efterföljande akademiska karriären. Det är lättare att få arbete med de förbindelser man har inom överklassen sedan man har genomfört sina akademiska studier. Därför blir antalet av dem som misslyckas störst bland ungdomar från arbetarklassen, och det är också bland dem som återbetalningssvårigheterna blir som störst. Jag hoppas därför att utredningen kommer att ta upp dessa synpunkter till särskilt beaktande. Även om det finns åtskilligt att erinra mot det nu allt snårigare regelsystemet för studiesocialt stöd i samband med postgymnasiala studier, är det ändå i allt väsentligt utformat för den typ av studenter som genomför sina studier i en rak studiegång i direkt anslutning till gymnasiala ungdomsstudier. För vuxenstudenter — och kvoten sådana har oavlåtligt och glädjande ökat under senare år — finns däremot ingen riktigt utformad motsvarighet. Det är därför angeläget att, när nu vår motion är tillstyrkt i den del där vi begär en total översyn av hela det studiesociala komplexet, just denna del får en ordentlig genomarbetning och att utredningen når fram till ett regelsystem, som på ett adekvat sätt motsvarar kraven också från den växande skaran vuxenstudenter. Verklig jämlikhet får vi, herr talman, först då den studerandes levnadskostnader inräknas i en total samhällsfinansiering av hela undervisningsoch forskningsuppgiften. Därmed avses studielön för all studieaktivitet efter en för alla genomförd obligatorisk grundskola som innefattar även gymnasieskolan. Med det anförda har jag, herr talman, inget säryrkande, då den primära framställningen i vår motion tillstyrkts av utskottet genom dess hemställan under punkten 16.

Herr talman!

Reglerna för studielån till studerande som ej fyllt 20 år vid gymnasieskolor och andra skolor har visserligen ändrats i positiv riktning men de är fortfarande restriktiva, och lånemöjligheterna påverkas i alltför stor utsträckning av föräldrarnas ekonomi. Reduceringen med hänsyn till föräldrarnas inkomst och förmögenhet medför för många elever, inte minst inom den tvååriga gymnasieskolan, betydande svårigheter. Det får kännbara konsekvenser. En elev i åldern 16—19 år som inte har eget hushåll kan få låna 2 400 kronor. Om eleven måste vara inackorderad höjs lånebeloppet till 3 800 kronor. Men om föräldrarna har inkomst eller förmögenhet reduceras lånebeloppet med 20 procent av den del av föräldrarnas till statlig skatt taxerade inkomst som överstiger 23 000 kronor. Om föräldrarna har en förmögenhet överstigande 50 000 kronor jämställs 20 procent av det på detta belopp överstigande förmögenhetsvärdet med inkomst. Dessa reduceringsbestämmelser drabbar särskilt elever från områden med ofullständiga gymnasieskolor, inte minst glesbygdens ungdomar. Elever från sådana områden måste ofta för fullföljande av sina gymnasiestudier söka sig till orter så långt från hemmet att inackordering blir nödvändig. Följden blir ofta att ett större behov av studielån föreligger. Jag kan inte finna annat än att vi är i otakt med tiden, med utvecklingen, när vi behåller bestämmelser som gör att ungdomar i 18—19-årsåldern skall vara så beroende av föräldrarnas inkomst och förmögenhet för sina lånemöjligheter som här är fallet. Det är för övrigt ingalunda säkert att föräldrarna har möjligheter att ekonomiskt hjälpa en son eller dotter trots inkomst och en förmögenhet överstigande 50 000 kronor. Förmögenheten kan t.ex. vara låst i en fastighet och därför inte ge utrymme för ekonomiskt stöd. Hur detta system kan slå förstår vi av ett enda litet exempel.

Det tycker jag är orimligt, och det är verkligen på tiden att det sker en ändring av bestämmelserna. Vi har nyligen beslutat att myndighetsåldern skall sänkas till 18 år. Ungdomar som uppnått den åldern får också gifta sig. Ändå är de så hårt knutna till föräldrarnas inkomster och förmögenhet att de i vissa fall — det exempel jag skildrade var ett sådant — saknar möjligheter att erhålla studielån. Det kan inte vara rimligt att vi behåller sådana bestämmelser. Både ungdomar och föräldrar finner det nuvarande systemet i högsta grad otillfredsställande. Med det anförda yrkar jag självfallet bifall till reservationen 14.

Fru talman! Punkten 4, Bidrag till hälsooch sjukvård för studerande, är ett mindre ärende, även om det är betydelsefullt för de studerande. Jag kan vid denna tidpunkt fatta mig mycket kort. Personligen tycker jag att man bör hålla fast vid en viktig princip, nämligen att staten sedan ett bidrag införts också skall se till att bidraget inte urholkas alltför mycket genom inflationen. En sådan urholkning har tyvärr ägt rum på många områden. Före middagsuppehållet var det aktuellt med studiebidraget, som det faktiskt inte är mycket kvar av. Det är så med många bidrag som staten infört. Man kan hävda denna princip inte minst av den anledningen att staten ju tar vinsten av inflationen på så sätt att alla inkomsttagare kommer upp i högre skatteprogression genom att inflationen fortsätter. Då bör staten hålla dem skadeslösa som är beroende av vissa bidrag och anslag. Det nu aktuella bidraget till hälsooch sjukvård för studerande har urholkats genom prisstegringarna. De olika kårorterna har faktiskt svårt att tillhandahålla den hälsovård som var avsikten med bidraget. Av den anledningen föreslår vi att bidraget räknas upp med ca 10 procent, vilket medför en ganska blygsam merkostnad. Det rör sig om 120 000 kronor. Beloppet är ändå av betydelse för de studerandes hälsooch sjukvård. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande.

Fru talman! Hälsooch sjukvården är en viktig del av vårt samhälleliga liv. Den förebyggande hälsovården har blivit alltmer angelägen såsom ett medel att undvika besvär och kostnader för sjukvård och har på många håll i landet byggts ut ganska avsevärt. Detta gäller även hälsooch sjukvården för studerande. Som framhålls i motionen 1306 av herr Nyquist har ca 25 procent av de studerande i Stockholm haft förseningar i sina studier på grund av problem med hälsan. Förhållandena är förmodligen likartade på andra högskolor. Det torde stå klart att de vinster som här kunde göras genom ett förbättrat hälsotillstånd och rationellare studier på sikt mycket väl uppväger kostnaderna för den förbättrade hälsooch sjukvård som föreslås i nämnda motion. Det yrkande som framförs i reservationen till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 20 — yrkandet sammanfaller med ett gammalt folkpartikrav — och som innebär bifall till motionen 1306 är därför synnerligen välmotiverat och medför en relativt liten kostnadsökning. Jag vill därför, fru talman, helt kort yrka bifall till nämnda reservation.

Fru talman! Den del som vi strider om i betänkandet nr 20 från socialförsäkringsutskottet gäller bidraget till hälsooch sjukvården för studerande. Bidraget utgår som bekant till vederbörande kårortsnämnd. Det kan noteras att man i propositionen föreslår en höjning till 15 kronor per studerande intill ett antal av 10 000 och oförändrat 9 kronor för varje ytterligare studerande. Det sker alltså en viss uppräkning i årets budget. Kammaren bör också notera att studerandehälsovården för närvarande utreds av en särskild sakkunnig, och enligt uppgift beräknas han slutföra sitt arbete under 1974. Med hänsyn härtill anser sig utskottet kunna godta den i statsverkspropositionen gjorda medelsberäkningen men gör också den deklarationen att utskottet finner det angeläget att frågan om studerandehälsovården snabbt får en tillfredsställande lösning. Det är naturligtvis viktigt att den fungerar på ett bra och effektivt sätt. Vi förutsätter att utredningsarbetet bedrivs skyndsamt och att riksdagen så snart som möjligt föreläggs en proposition i ämnet. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan. Överläggningen var härmed slutad.

Fru talman! Bakgrunden till min reservation till socialutskottets betänkande nr 24 är att många människor i vårt land använt och anser sig vara i behov av olika naturläkemedel. Särskilt efter de omfattande beslag av sådana läkemedel som gjordes under förra året har det blivit rätt besvärligt att få tillgång till naturläkemedel. Det schweiziska preparatet Iscador har enligt uppgift i vissa fall kunnat tillhandahållas patienter genom licensförsäljning. I andra fall kan den som har råd och tid åka utomlands och skaffa sig naturläkemedel för eget bruk. Naturläkemedel behandlas i många andra länder som fullt legitima läkemedel. Men här i Sverige råder alltså det otillfredsställande förhållandet att några få kan få tag i de här läkemedlen, om de vill ha dem, genom särskilda licenser eller genom utlandsresor, medan den som inte har dessa möjligheter får vara utan. Socialstyrelsen tillsatte ju i höstas en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för användande av naturläkemedel — detta mot bakgrund av framförda önskemål om att naturläkemedlen skulle kunna användas utan att de krav uppfyllts som annars ställs på läkemedel. Arbetsgruppen skall utreda om dessa önskemål är berättigade och hur de skall kunna tillmötesgås. I reservationen har jag anfört att även om utredningen bedrivs med skyndsamhet kan den dock förutses ta väsentlig tid på grund av uppdragets svårighetsgrad.

Jag menar att under den tid som socialstyrelsens läkemedelsutredning arbetar bör möjligheter öppnas för att naturläkemedel som framställs i utlandet av ansedda läkemedelsföretag och som ordineras av legitimerade läkare med förståelse för naturläkemedel skall kunna utlämnas på apotek här i landet till patienter som önskar behandling med sådana läkemedel. Jag anser också att detta yrkande i motionen 1321 bör genom bifall till reservationen ges Kungl. Maj:t till känna. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Jag har hört en del människor säga att den motion det här gäller liksom reservationen till utskottets betänkande är onödiga i och med att det pågår en utredning om dessa frågor. Men det är just för att den utredningen kan komma att pågå mycket länge som motionen och reservationen har kommit till. Avsikten är nämligen att under den tid utredningen pågår försöka medge litet större frihet och litet större möjligheter för de människor, som anser sig behöva dessa naturläkemedel, att skaffa sig dem på ett enklare sätt än nu. Tillåt mig att här ge litet bakgrund till den envishet i frågorna om naturläkemedel och metoder som jag kanske visar. Under den förhållandevis långa tidrymd som jag har ägnat åt frågorna om människans hälsa — vilket omfattar både friskvård och sjukvård — har jag kommit i kontakt med många personer och med mycket litteratur i ämnet. Detta har gjort ett djupt intryck på mig och givit mig en viss kännedom om rådande förhållanden — åtminstone i jämförelse med den stora mängd människor som inte alls har studerat dessa frågor. Det visar sig vanligen vid diskussioner rörande läkemedel och läkemedelsmetoder som inte är så välkända i vårt land, att just de människor som talar mest emot de här metoderna i själva verket vet ytterst litet, ofta ingenting, om dessa medel och metoder. Jag säger inte detta som en anklagelse mot någon utan mera som en bitter erfarenhet inför en sjukdomssituation i vårt land där alla verksamma medel borde tas till vara för att skapa mindre lidande och lägre sjukvårdskostnader. Enligt min uppfattning borde man med glädje och intresse försöka ta sig an sådant som med framgång används i andra kulturländer för att utreda i vad mån det kan vara till nytta för svensk sjukvård som ett komplement till den konventionella sjukvården. Men den mänskliga naturen är väl sådan, även hos politiskt verksamma personer, att det som man inte personligen känner till tar man gärna avstånd från, ända till dess man så småningom av olika orsaker finner det godtagbart. Men det är också fullt klart att parlamentarikernas mycket hårt belastade tid inte medger så ingående studier inom samhällets många specialområden. För att få stöd för de synpunkter som jag framfört i motioner har jag dock försökt att ägna avsevärd tid utanför riksdagen till besök och samtal som rör de här frågorna. Det gäller de s.k. naturläkemedlen, den lovvärda svenska hälsorörelsen, chiropraktiken, THX-frågan, akupunkturen, homeopatin m.m. Det har givit lärdomar om såväl ideellt och seriöst utövad verksamhet som om fusk och kvacksalveri. I motionärernas strävanden ingår det därför som en mycket viktig del att bekämpa det som är falskt och bedrägligt inom den här branschen. Det trodde jag var så naturligt och självklart att det inte behövde skrivas in i den ursprungliga naturläkemedelsmotionen. Man säger gärna till oss: Ni vill alltså släppa loss kvacksalveri, trolldom och annat bedrägeri inom sjukvården. Det är kanske det hårdaste och mest orättvisa yttrande som vi motionärer får ta emot från dem som ännu inte har kommit till insikt om naturläkemedlens värde. Man tycks inte förstå — eller vilja förstå — att det är det skadliga och onyttiga som vi vill sanera bort till förmån för det som kan vara nyttigt och läkande av de biologiska substanserna. Observera att vi bl.a. vill ge utbildning inom sådana naturenliga fackämnen som kan visa sig vara värdefulla för den svenska folkhälsan och sjukvården! Observera att vi vill ge vissa legitimationsgrader till alla personalkategorier inom den här ”fria vårdsektorn”! Observera att vi vill att alla människor skall kunna vända sig till legitimerade läkare, som genom kompletteringsutbildning har fått förståelse för den biologiska medicinens lämplighet vid vissa sjukdomsfall. Vi anser att läkarna skall bibringas bättre kunskaper om födans stora betydelse vid friskvård och sjukvård och om värdet av utrensning och avgiftning i stället för de starka syntetiska mediciner som man så ofta förskriver. Det finns tyvärr en allvarlig grund för det talesätt som har skapats genom den sannolikt överdrivet utnyttjade tablettmedicineringen inom olika former av sjukvård och på ålderdomshem. Man säger ironiskt: Snabbt in med några tabletter i varje mun som öppnas till klagan! Jag har använt det uttrycket tidigare, och jag vet att det retar många. Men just därför använder jag det igen. Ta bara huvudvärken som ett litet exempel. Huvudvärk kan som bekant ha många orsaker. Ofta är den ett symtom på att någonting i organismen är i olag. Då dövar vi tillfälligt smärtkänslan med en värktablett, som naturligtvis inte på något sätt är nyttig för organismen. Inte sällan kan värken bero på brist på något viktigt ämne i organismen. Men ingen kan väl ändå påstå att huvudvärken beror på brist på just huvudvärkstabletter. Detta är ganska typiskt för många av de selektivt verkande syntetiska medicinerna. De undanröjer kanske symtomet men gör inte alltid patienten helt frisk. De är ofta mycket förnämliga produkter och bör naturligtvis finnas och användas då de verkligen behövs. Ibland måste man utnyttja dem även med risk för uppkomsten av biverkningar. Men det bör skapas en mera utbredd förståelse för de naturgivna läkemedlen, som gör anspråk på att kunna bota på ett naturligare och mildare sätt i de fall där det är lämpligt att använda dem. De flesta läkare erkänner organismens inneboende förmåga till självläkning. Det är denna naturliga förmåga som de biologiskt inriktade läkarna vill styra och förstärka allt efter patientens sjukdom och konstitution. Biologiskt verksamma ämnen anses alltså ha en gynnsam helhetsverkan på organismen och verkar milt och naturligt stimulerande på kroppens egna läkande krafter. Man kan kanske säga att naturläkemedlen samverkar harmoniskt med organismen på samma sätt som man skulle önska att läkare och patient kunde samverka harmoniskt för att stimulera till läkning. Vi vet väl alla numera hur viktig människans egen psykologiska inställning till sin sjukdomssituation är. Man talar allt oftare om personer som råkar ut för psykisk och därmed total ohälsa. Den psykosomatiska sjukdomsbilden bör därför i högsta grad uppmärksammas även på reträttvägen från sjukdom till hälsa. Läkare och patient bör alltså i förtroende kunna arbeta med varandra. En aktiv och positiv patientpolitik bör i många avseenden vara lyhörd för de krav och önskemål som framställs av enskilda patienter och patientgrupper i fråga om medicinska behandlingsmetoder som kanske ännu inte är accepterade i vårt land. Även de hundratusentals patienter som önskar en mera naturenlig vård bör få sin del av samhällets sjukvårdsomsorger. Man bör alltså ta fasta på alla seriösa strävanden från patienters sida att själva vårda sin hälsa i den mån detta kan följa godtagbara former. Det är också angeläget att man från den offentliga sjukvårdens sida bemöter patienterna med respekt och förståelse, då de vill meddela sina positiva erfarenheter av medicinska preparat eller behandlingsmetoder som, vilket jag nyss sade, ännu inte har vunnit förståelse och erkännande i vårt land. Men sådana verkligt patientnära informationer kan många gånger rymma erfarenhetsmaterial som bör kunna verka som en värdefull inspirationskälla för den svenska medicinska forskningen. Det måste väl anses vara av allra största vikt för ett framgångsrikt sjukvårdsarbete att läkare och vårdpersonal kan få större möjligheter att arbeta i överensstämmelse med patienternas vilja och intresse. Den överensstämmelsen bör också gälla för oss, som i parlamentariskt arbete intresserar oss för dessa frågor. Årets naturläkemedelsmotion avser endast att ge ökade möjligheter för patienter med önskemål om speciella mediciner att något lättare än nu anskaffa sådana under den tid som den s.k. naturläkemedelsutredningen pågår — den tiden gäller det alltså. Vissa, ehuru ganska små, möjligheter därtill finns redan med hittills gällande licensbestämmelser, men inskränkningarna tycks av olika skäl vara ganska betydande, och det kan jag återkomma till senare, om det skulle erfordras. Socialutskottet har i sitt betänkande hösten 1973 klart uttalat att utredningen säkert kommer att bli långvarig. På detta tyder också det förhållandet att de aktningsvärda personer som ingår i utredningen endast har tillfälle att ägna sig åt utredningsarbetet på lediga stunder och att det ekonomiska anslaget till utredningen — åtminstone hittills — är ytterst knappt tilltaget. Med hänsyn till dessa faktorer tycker jag att socialutskottet borde ha kunnat uttala sig förmånligt för det i motionen framförda yrkandet beträffande enklare tillgång till ifrågavarande läkemedel. Då det nu finns en reservation till detta betänkande ber jag, fru talman, att få yrka bifall till den reservationen.

Fru talman! Jag har varit litet tveksam om huruvida jag skulle gå upp i den här debatten i dag — inte på grund av att jag tvekat om min inställning utan på grund av värdet i vad jag kan ha att säga. För några år sedan var jag övertygad om att naturläkemedel o. d. inte var någonting annat än bluff. Jag har haft anledning att ompröva den inställningen. Jag har en sjukdom — vilken behöver jag inte gå in på — och för några år sedan förklarades det för mig: Nu finns ingen återvändo. Du måste opereras. Du kommer inte att bli bättre, men vi måste klippa av här för annars kan det hända ännu värre saker. Detta var jag inte särskilt glad över. Jag är mycket tacksam för att jag blev övertalad av min mor att besöka en läkare som bl.a. specialiserat sig på just naturliga läkemedel. Där fick jag en del olika naturmediciner, bl.a. det i debatten mycket uppmärksammade medlet Iscador. Jag måste erkänna att jag blivit klart bättre. Det är inte bara en allmän känsla, utan det är något som går att bevisa med hjälp av röntgenplåtar och dylikt. Jag har alltså omprövat min inställning till det hela. Jag är litet nyfiken och skeptisk av naturen, och jag ville ha reda på vad Iscador egentligen är. Ganska snabbt fick jag reda på att det är ett mistelextrakt. Jaha, tänkte jag, vad är det för hopkok? Jag försökte forska vidare för att få reda på om medlet hade prövats någonstans och fann att universitetskliniker i Schweiz, USA, Västtyskland och Frankrike hade lagt ned ganska mycket arbete på utredning om detta medel. Det fanns mycket litteratur utgiven i ämnet, och stora sjukhus i de här uppräknade länderna använder medlet med gott resultat — och jag fann att det inte ens var prövat i Sverige. Jag måste säga att jag blev en aning förvånad när jag fick den upplysningen. Jag har också kommit fram till uppfattningen att det är synnerligen värdefullt för varje människa att kunna välja de läkemedel som var och en har förtroende för. Jag vill påstå att det är en demokratisk rättighet att vi själva skall få välja de läkemedel som vi tror verkar. Fru talman! Jag har ingenting att tillägga utöver vad de föregående talarna har sagt. Jag yrkar bifall till reservationen.
Fru talman! Kammaren är ganska glest besatt vid den här tidpunkten — det sammanhänger väl med att en hel del av ledamöterna kanske inte har hunnit tillbaka från den spännande fotbollsmatch som ägt rum mellan socialdemokraterna och den samlade oppositionen. Om jag inte är fel underrättad har socialdemokraterna vunnit den matchen med 4—0. Jag säger inte detta därför att det skulle ha någonting att göra med naturläkemetoder, utan jag nämner det därför att vad som i kväll återspeglas på Hammarby idrottsplats kan ha sitt historiska intresse. I sak — beträffande motionen av herr Gernandt m.fl. och reservationen av herr Åkerlind — vill jag bara säga att utskottet liksom riksdagen så sent som i höstas tog ställning i den här frågan. Eftersom det är vanligt att vi låter utredningar slutföra sitt arbete innan vi ändrar någonting har vi även den här gången följt denna praxis i utskottet — och jag hoppas så blir fallet även i kammaren. Licensförsäljning av vissa mediciner förekommer, och en utredning pågår. Under sådana förhållanden har jag, fru talman, ingenting annat att yrka än bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Med anledning av herr Karlssons i Huskvarna inlägg vill jag — ifall det kan tillåtas mig — påminna om att vad motionen och reservationen syftar till inte på något vis har någonting med den pågående utredningen att göra. Däremot har det att göra med hundra tusen människor i vårt land som uppenbarligen har svårt att få den medicin som de tror på — och som även ett antal läkare tror på — på grund av att licensbestämmelserna är rätt besvärliga. Man skall visserligen inte säga någonting här i kammaren som man inte är helt säker på — och jag är inte helt säker på följande. Men jag har hört så mycket sägas till dags dato om att de läkare som tidigare och normalt har använt sig av naturläkemedel — såsom t.ex. Iscador, eftersom det medlet nämndes här tidigare — har förvägrats licens för att anskaffa de medlen, medan andra läkare, som inte har arbetat med sådana medel tidigare, har kunnat erhålla licens. Då måste jag tyvärr tillägga: i den mån de har haft mod att i dagens situation begära detta hos socialstyrelsen!

Fru talman! Fru Tillander har frågat mig om jag vill redogöra för hur kommuner och organisationer informeras om intentionerna i riksdagsbeslutet om allmän förskola i vad gäller angelägenheten dels av att det på det lokala planet finns en nära kontakt mellan kommuner och berörda församlingar och organisationer, dels av att de frågor som uppstår kan lösas i samverkan mellan olika huvudmän. Enligt beslut vid 1973 års höstriksdag träder den nya lagen om förskoleverksamhet i kraft den 1 juli 1975. I propositionen 1973:136 om förskoleverksamhetens utbyggnad och organisation som låg till grund för riksdagens beslut uttalades bl.a. att de problem rörande samordningen mellan kommunernas, församlingarnas och de ideella organisationernas verksamhet som kan uppstå skall kunna lösas lokalt genom nära kontakter mellan berörda kommuner, församlingar och organisationer. I samband med riksdagsbehandlingen av propositionen fastslog också socialutskottet i sitt av riksdagen godkända betänkande 1973:30 att det får anses ligga inom ramen för tillsynsmyndighetens uppgifter att genom information och vägledning verka för att erforderligt samarbete kommer till stånd på det lokala planet. Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för förskoleverksamheten, kommer att genomföra en brett upplagd information inför förskolereformens ikraftträdande. I särskilda informationsblad som redan börjat ges ut behandlas aktuella frågor inom förskoleverksamheten. Den fortsatta informationen kommer att ske dels genom s.k. faktablad som tar upp särskilda frågor, bl.a. utbyggnadsplanering och inskrivningen i förskolan, dels genom en mera samlad vägledande information om förskolan och dess organisation. Det ligger i sakens natur att de frågor som gäller formerna för samverkan med andra organ också kommer att omfattas av denna information från socialstyrelsen.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min fråga.

Enligt utskottets yttrande är det icke fråga om att de icke-kommunala förskolorna tills vidare skulle få finnas kvar för att efter en viss övergångsperiod gå upp i kommunens förskola, utan tvärtom är det angeläget att stryka under att dessa förskolor också skall ha rätt att bestå. Som framgår på s. 16 i socialutskottets betänkande nr 30 år 1973 skall kontakt etableras mellan kommunen och berörda församlingar och organisationer. Det naturliga är väl att kommunen tar den kontakten, vilket givetvis inte hindrar att påstötningar kan göras från annat håll. Syftet med kontakten är att undvika en situation där konkurrens onödigtvis uppstår. Det sker onödigtvis om man är okunnig om varandras existens, omfattning och framtidsplaner. Den positiva viljan att i samverkan lösa de frågor som uppstår måste visa sig i första hand genom att man kartlägger den omfattning och kapacitet som befintliga förskolor redan har. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet för det positiva svaret.

Fru talman! Herr Nyhage har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förbättra ersättningsmöjligheterna för de människor som drabbats av den s.k. sjukhussjukan. Sjukpenningförsäkringen reformerades som bekant genom beslut vid 1973 års riksdag. Enligt de bestämmelser som gäller sedan den 1 januari i år ersätter sjukpenningen 90 procent av den inkomst som går förlorad genom sjukdomen. Dessa ersättningsbestämmelser gäller oavsett anledningen till sjukdomen. Sjukförsäkringen lämnar också enligt närmare regler ersättning för vårdkostnader och resekostnader. Andra kostnader än jag här nämnt faller utanför sjukförsäkringen. Frågan om ersättning för skada som drabbar patient i samband med sjukvård behandlas för närvarande inom Landstingsförbundet. Avsikten är att införa ett system som innebär att sjukvårdshuvudmännen åtar sig ett vidgat ersättningsansvar i sådana fall. Åtagandet skall gälla ersättning bl.a. för sveda och värk och för lyte och stadigvarande men. I samband med dessa överväganden har även sjukhusinfektionerna diskuterats. Enligt föreliggande förslag till ersättningsbestämmelser täcks bl.a. smitta och infektion som orsakats av läkemedel, infusionsvätska, blod eller plasma eller av icke sterila instrument. Förslaget kommer att tas upp till behandling vid Landstingsförbundets kongress i juni.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för det svar som har givits. Det kanske inte var så positivt som jag hade hoppats att det skulle vara. Statsrådet hänvisar dels till sjukförsäkringen, dels till den utredning som gjorts inom Landstingsförbundet. Statsrådet konstaterar beträffande sjukförsäkringen att den inte täcker alla kostnader. Sjukpenningen ersätter 90 procent av inkomsten och täcker vissa andra kostnader men inte alla kostnader som har med denna sjukdom att göra. Landstingsförbundets utredning om ersättningsansvar vid behandlingsskada kommer att omfatta endast dem som i fortsättningen drabbas av sjukdomen. Min fråga gällde dem som hade drabbats av sjukdomen. De kan såvitt jag förstår av utredningen inte få någon ersättning den vägen. Det rör sig egentligen här om två stora huvudfrågor. Den ena är vad man kan göra för att försöka eliminera riskerna för sjukhusinfektioner. Den andra är vilka åtgärder som kan vidtas för att ge de människor som har drabbats av dessa infektioner en skälig ersättning. Beträffande den första frågeställningen, som är nog så viktig, finns säkert mycket att göra, men min enkla fråga gällde ersättningsmöjligheterna för dem som har drabbats av infektionerna, och jag avstår alltså från att göra några kommentarer vad beträffar den första frågeställningen. Det finns dock en omfattande litteratur på området som jag gärna vill hänvisa till. Frågan gällde alltså ersättningsmöjligheterna, och svaret gav inte så mycket på den punkten. Sjukhussjukan kan leda till invaliditet, den orsakar svår värk, framför allt genom bölder, den ger psykisk smärta — många människor har blivit nervvrak på grund av denna sjukdom, som de har drabbats av helt oförskyllt. Den leder till förlust av arbete — många människor kan aldrig återgå till sitt arbete sedan de fått denna sjukdom. Den leder till stora kostnader genom sjukskrivning, genom utlägg för läkarbesök, förbandskostnader, kostnader för antibiotika, tabletter mot värk och nervlugnande tabletter. Det vore rimligt med ersättning eftersom denna sjukdom är helt oförvållad av de människor som fått den. De har lagts in på lasarett för någon åkomma och går därifrån, drabbade av denna smitta. Vidare kunde många få lindring för sina smärtor och kanske få läkta sår om de kunde resa till varmare klimat. Men de kan inte det därför att många av dem har fått förtidspension eller är sjukpensionerade, och pensionen räcker inte till för sådana kostnader. Jag vill åter ställa frågan till statsrådet: Kan inte statsrådet tänka sig att på något sätt medverka till att åtgärder vidtas för att de människor som oförvållat har drabbats av denna sjukdom skall få någon ljusning i sin situation?
Fru talman! Först vill jag gärna understryka att sjukhussjukan är ett problem när den drabbar sjukhus och patienter. Frågan om hur man skall komma till rätta med de här infektionerna har varit föremål för omfattande överläggningar på medicinskt plan, och det arbetet kommer självfallet att fortsätta. Den primära frågan är att försöka komma till rätta med dessa ofta allvarliga infektioner. När det sedan gäller ersättningsfrågorna har jag klart sagt att här träder sjukförsäkringen in i de fall där den gäller. Det är värdefullt att Landstingsförbundet nu har tagit upp frågan om att få till stånd en försäkring som skall träda in och täcka kostnaderna för den enskilde patienten. Så långt jag förstår täcks alla allvarligare fall av sjukhussjukan in under den föreslagna försäkringen. Riksdagen hade, herr Nyhage, för inte länge sedan tillfälle att diskutera en motion, redovisad i lagutskottets betänkande nr 10. Utskottet säger bl.a.: ”Om det sedan ersättningssystemet genomförts och praktiskt prövats någon tid skulle visa sig att det ej fullt motsvarar förväntningarna kan det givetvis bli aktuellt att inom ramen för en allmän översyn av systemet ta upp frågan om en utbyggnad av ansvarsåtagandet.” Detta uttalande gjordes med anledning av Landstingsförbundets förslag till försäkring. Jag antar att herr Nyhage är helt överens med mig om att det är utomordentligt svårt att lösa dessa problem retroaktivt.